Herr talman! Nu har vi ett nytt spännande betänkande att ta ställning till, nämligen lagutskottets betänkande nr 13 som handlar om namnlagen. I betänkandet finns det 13 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2004. De här motionsyrkandena gäller i huvudsak frågor om ändringar i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av namnlagen. Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motioner med hänvisning dels till tidigare ställningstaganden, dels till att utskottet konstaterar att tiden nu är mogen för en översyn av namnlagen. Utskottet förutsätter också att en sådan översyn kommer till stånd utan något formellt tillkännagivande från riksdagens sida. I betänkandet finns det två reservationer. Herr talman! Med denna lilla korta inledning ber jag nu att få lämna över ärendet till debattörerna.

Herr talman! Namnbruket har stor betydelse för samspelet mellan människor. Man kan säga att vårt namn är vårt varumärke - om man kan tillåta sig en sådan vanvördig liknelse - som vi använder oss av för att berätta för omgivningen vem vi är. Men, precis som föregående talare var inne på, är namnet också någonting som är mycket djupt personligt och som för de flesta har en mycket stark känslomässig innebörd. Det har stor betydelse om man får lov att kalla sig för det namn som man vill bära. Det har stor betydelse för hur man ser på sig själv och hur man vill att omgivningen ska uppfatta en. Därför är namnlagen en principiellt och ideologiskt laddad lagstiftning. Den nuvarande lagstiftningen har drygt 20 år på nacken. De senaste åren har fler och fler ärenden som förts till Patent och registreringsverket handlat om att människor vill byta namn, och byta namn i sådan ordning att man måste gå till den ansvariga myndigheten för att göra det. Det finns naturligtvis många som med en enkel åtgärd byter efternamn till exempel i samband med att man gifter sig eller ingår partnerskap. De faller utanför den statistik som säger att namnärendena i det närmaste har fördubblats på de senaste tio åren. Patent och registreringsverket handhade 1993 3 500 namnärenden. Förra året var antalet ungefär 6 500, det vill säga i princip en fördubbling. För oss i Folkpartiet har namnlagen en ideologisk innebörd. Vi anser att utgångspunkten måste vara att vuxna människor vanligtvis bäst själva vet vad de borde heta, och bäst borde kunna få avgöra vilket namn de ska få bära. Det finns olika aspekter som måste vägas in, och som ibland kan innebära att man tvingas göra vissa begränsningar i rätten. Det kan till exempel vara varumärkesfrågor. Man kan tänka sig olika ideella och kulturella intressen. Man kan, även om det förhoppningsvis är mer hypotetiskt, tänka sig lagstiftning som har att göra med ärekränkning eller hetslagstiftning som skulle kunna inskränka rätten att bära det namn man har. Utgångspunkten måste vara att vuxna människor i normalfallet bäst vet och borde få bestämma vilket namn de ska få bära. Det är hög tid, herr talman, att göra en översyn av namnlagen för att se om den klarar de krav som vårt samhälle ställer, och framför allt de krav som människorna som lever i dagens samhälle ställer. Vi menar att tiden inte bara är mogen utan övermogen när det gäller att översynen kommer till stånd. Redan våren 2001 tillkännagav riksdagen att en allmän översyn borde göras av namnlagen. Sedan dess har i princip ingenting hänt. Jag ställde själv för två år sedan frågan till justitieministern om det inte någon gång skulle hända någonting med detta tillkännagivande. Jag fick ett allmänt hållet svar om att regeringen naturligtvis kommer att verka för att riksdagens begäran uppfylls. Sedan dess har det gått ytterligare två år. Fortfarande har ingenting konkret hänt från Justitiedepartementets sida. Däremot har vi sett hur också Patent och registreringsverket och andra intressenter nu pekar på behovet av en översyn.

Utskottets majoritet hyser trots den svårartade förseningen fortfarande förhoppningen att regeringen så småningom ska sätta i gång med detta. Vi reservanter tycker att det vore utmärkt om riksdagen nu tog tillfället att kraftfullt markera att utredningen måste komma i gång med det snaraste och att den ska ha ett brett perspektiv på de frågor som behöver ses igenom. Bland de frågor som borde ingå i översynen har vi till exempel frågan om mellannamn. Det är en företeelse som för många människor fortfarande framstår som obekväm, speciellt med tanke på att makar eller partner inte kan ha samma mellannamn. Vi har också frågan om möjligheten att anta gårdsnamn. Det är en fråga som är av stor betydelse i vissa delar av Sverige. Vi har, inte minst, den praxis som finns i namnlagens § 34 som gör att man kan stoppa vissa människor från att bära förnamn som man bedömer vara olämpliga. Där har länsrätter och kammarrätter, för att inte tala om skattekontor i olika delar av landet, en mycket skiftande praxis. Vi har tyvärr sett många exempel på att enskilda människor har fått ganska harmlösa ansökningar om namnändringar avslagna av myndigheter och tvingats till långa och utdragna domstolsprocesser för att få sin sak prövad. Detta är några av de frågor som borde ingå i en översyn. Det betänkande som vi här tar ställning till bygger på sammanlagt 13 motionsyrkanden som tar upp en mångfald frågor. Det visar på bredden i den problembild som borde ingå i översynen. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till den reservation som finns i detta betänkande. Jag vill också peka på det särskilda yttrande nr 2 som Folkpartiet står bakom.

Herr talman! Den här drygt 20 år gamla lagen är förvisso otidsenlig och måste ses över. I övrigt har jag i sak ingenting att anföra utöver det som är sagt. Därför nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! Ett namn är en del av individens identitet och har genom tiderna samlat information om vårt ursprung, om förfädernas yrke eller deras egenskaper, om vistelseort och mycket mer. Namnet kan även visa ett politiskt ställningstagande. När föräldrarna i den iranska eller syriska delen av Kurdistan ger sina barn kurdiska namn är de väl medvetna om de risker som barnen kommer att möta senare i livet på grund av sitt namn. Även i Sverige återspeglade val av namn förr i tiden en social tillhörighet och kunde vara ett uttryck för kvinnans underordnade roll. I giftermålsbalken från 1920 var kvinnan skyldig att anta mannens släktnamn när hon gifte sig. Ändringar i namnlagen från 1982 har präglats av den tidens starka jämställdhetstankar. Kvinnor och män fick fritt välja vilket namn de skulle anta efter giftermål. Barn till föräldrar som var gifta med varandra och barn till ogifta föräldrar fick likabehandling i lagen. Sedan lagen om registrerat partnerskap trädde i kraft 1994 gäller namnlagen även registrerat partnerskap och registrerad partner. Herr talman! Namnbyte kan göras vid Skatteverket eller Patent och registreringsverket. Även om namnlagen ger stort utrymme för att man själv ska kunna bestämma över valet av namn innehåller lagen vissa begränsningar för namnbyte. Den som vill byta namn mer än en gång, till exempel, måste ange särskilda skäl eftersom lagen kan missbrukas av personer som drar sig undan från sina förpliktelser eller ägnar sig åt brottslighet. Vid byte av barns efternamn krävs det domstolsbeslut om att namnbytet är förenligt med barnets bästa, och barn som fyllt tolv år måste lämna sitt samtycke till byte. Herr talman! Det svenska samhället förändras ständigt och är i dag ett mångkulturellt samhälle med influenser från många delar av världen. Det är inte längre en självklarhet att man kan känna igen en svensk på hans eller hennes efternamn Karlsson, Larsson eller Pettersson, utan han eller hon kan likaväl heta Hassan eller Ivanova. Namnlagen måste gå i takt med samhällsförändringen, och efter 20 år behöver lagen ses över. Flera motioner har väckts med krav på att se över lagen, och lagutskottet har behandlat frågan vid flera tillfällen. Regeringen fick 2001 ett tillkännagivande om att undersöka om det finns ett behov av att göra lagändringar. Språk och folkminnesinstitutet underströk 2004 i sin skrivelse till regeringen att det behövs ändringar i namnlagen från språklig synpunkt. PRV genomförde en analys av namnlagen utifrån samhällets behov och lämnade en skrivelse till Justitiedepartementet i februari 2005. I denna skrivelse framförs argument för att se över namnlagen och anpassa rättsreglerna till medborgarnas behov av att förändra sina namn på ett lättbegripligt och rättssäkert sätt. De borgerliga partierna anser i sin reservation att dagens lagstiftning inskränker individens frihet att välja sitt namn och föreslår att inskränkningarna begränsas till immaterialrättsligt skyddade namn. Herr talman! Det ska vara möjligt för dem som flyttar från Latinamerika eller Östeuropa att inte behöva anpassa sina namn så att de förlorar sin identitetskänsla. Samtidigt får namn inte vara så avvikande att de inte motsvarar skriftliga och uttalsmässiga normer i samhället. Den avvägningen mellan det allmännas intresse av namnstabilitet och enskildas önskemål att fritt välja namn får bli föremål för den framtida diskussionen kring namnlagen. Synpunkterna i skrivelsen berör de frågor som väckts i motionerna. Utskottet delar PRV:s och reservanternas uppfattning att tiden är mogen för en översyn av namnlagen men utgår ifrån att en sådan översyn kommer att ske utan något formellt tillkännagivande.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

Herr talman! Jag känner inte igen att vi säger att det utreds för mycket. Däremot klagar både vi och delar av rättssamhället över att en del utredningar är för grunda och för dåliga. När det gäller det ärende vi behandlar i dag gav jag medvetet inte en massa exempel, för de står att läsa i betänkandet. Men om jag nu ändå ska göra det: Varför ska människor komma från till exempel Polen och bära med sig traditionen att kvinnors namn slutar på en bokstav och mäns namn på en annan bokstav? Det är en väldigt bärande del av deras identitet. De kan inte komma till Sverige och ha det på det sättet, för då är de plötsligt i det svenska samhället två olika familjer. Det finns andra länder som har bindestreck mellan namnen. Det finns länder där man ärver namn på mammans sida på ett sätt som vi inte är vana vid i Sverige. Vi tar alltså inte hand om våra nya svenskars behov av att förändra sina namn i enlighet med sina traditioner, och det tycker jag är synd. 2000/01 litade tydligen inte Socialdemokraterna på regeringen, för då hemställde man om en förändring. Nu har man plötsligt fått en from förhoppning. Jag tycker att Maria Hassans kraftfulla argumentering borde ligga till grund för att vi också nu skulle vara överens om att säga till regeringen: Här behövs en förändring!

Herr talman! Eftersom Miljöpartiet inte har någon ledamot i utskottet har vi inte kunnat vara med vid behandlingen i utskottet. Men i den här frågan tänker vi stödja de fyra borgerliga partierna när det gäller ett tillkännagivande om att det ska tillsättas en utredning om namnlagen. Det har tidigare gjorts ett tillkännagivande. Men regeringen förstod tydligen inte frågans vikt. Det har inte hänt särskilt mycket. Jag tror att det är viktigt att vi nu återigen under denna mandatperiod pekar på att vi anser att frågan är viktig. Och i sak tycks det inte vara så stor skillnad mellan oss. Alla vi inser att det måste göras en översyn, och alla har gjort goda inlägg i den frågan, och jag ska inte repetera alla goda argument. Som Tasso Stafilidis var inne på handlar det om en debatt om formen. Jag kan dela Tassos uppfattning att det är viktigare att Justitiedepartementet arbetar med frågan om äktenskap och assisterad befruktning. Men jag anser också att vi från riksdagen i vissa fall måste hjälpa regeringen med prioriteringarna för framtida arbete. Och detta är en signal från riksdagen som högsta beslutande organ att regeringen inte får glömma denna fråga. Vi måste hjälpa regeringen att prioritera. Det är en klar signal från riksdagen, och det tycker jag är viktigt att framföra. Slutligen vill jag bara understryka det särskilda yttrandet nr 2 från Folkpartiet och Vänsterpartiet om att man i detta arbete också ska titta på de problem som finns i dag för personer som har genomgått könsbyte och så vidare så att detta verkligen behandlas seriöst i den utredning som vi kommer att besluta om nästa vecka.